Fru talman! Utrikesutskottets betänkande nr 3 gäller Sveriges relationer till Tyska demokratiska republiken eller DDR ur bl.a. folkrättsliga synpunkter. De principiella utgångspunkterna för erkännande av stater, diplomatiska förbindelser osv. som kan anläggas här gäller naturligtvis också i tillämpliga delar betänkandena 4 t.o.m. 6. Jag uppfattar inte utrikesutskottets betänkande i och för sig som negativt — jag uppfattar det snarare som mera positivt än tidigare år. Men slutsatsen är densamma, och därmed kvarstår det trots allt en hel del oklarheter. Av någon anledning betraktas erkännandefrågorna och upprättandet av diplomatiska kontakter med andra länder mer som politiska än som praktiska problem i vår egen inhemska debatt. Till en del kan man naturligtvis finna förklaringar till detta i hur erkännande av stater uppfattas internationellt. Men det finns anledning enligt min uppfattning att tona ner den politiska innebörden av staters erkännande, upprättandet av diplomatiska kontakter eller ej och röstning för en stats upptagande i FN. Det finns främst fyra starka skäl för denna hållning: 1. Ett erkännande av eller upprättande av diplomatiska kontakter med en stat har för svenskt vidkommande aldrig varit en fråga om ett politiskt ställningstagande för en regim eller mot en regim, 2. Sverige hävdar universalitetsprincipen, dvs. vill upprätthålla för bindelser med så många stater som möjligt, och erkänner därför regelmässigt nya stater, 3. Sveriges agerande vid erkännande av andra stater har hittills kännetecknats av en betydande flexibilitet, även i förhållande till s.k. delade stater, och har också dikterats av praktiska hänsyn. 4, Det internationella samarbetet vill vi bygga ut, och vi är samtidigt medvetna om att utvecklingen för närvarande går i riktning mot ökad internationell samverkan och integration. Enligt folkrättsdoktrinen krävs vissa förutsättningar för ett erkännande. Sammanfattat är det helt enkelt fråga om att det finns en viss stabilitet i maktutövningen över en viss befolkning i ett visst område. Den stabilitet i maktutövningen som krävs inåt bör naturligtvis motsvaras av ett rimligt mått av självständighet i det utåtriktade agerandet. Erkännanden med folkrättsliga konsekvenser hävdas ju även när det gäller krigförande s.k. upproriska parter med organiserad ledning som behärskar ett territorium, förmår tillse att krigets lagar följs av krigsmakten och över huvud taget, även om det bara är tillfälligt, fungerar som regering i krigförande stat. Naturligtvis är det här fråga om svårare avgöranden. När vi i motionen 676 begär åtgärder och initiativ för att Sverige skall upprätta diplomatiska förbindelser med DDR så är det baserat på bl.a. fyra skäl som jag tidigare angett och vår grundinställning, att Sverige som neutral stat bör erkänna alla faktiskt existerande stater med undantag för dem som är föremål för FN-sanktioner. Ett svenskt erkännande av DDR kan tekniskt sett åstadkommas på olika sätt: 1. Genom en deklaration om erkännande efter beslut i konselj. 2. Genom upprättande av diplomatiska förbindelser med DDR =— vilket vi har förordat i motionen 676, eftersom vi vill särskilt understryka de praktiska problemen i nuvarande situation, som vi måste komma till rätta med på något vis. 3. Genom att rösta för Östtysklands inträde som medlem i FN, Det naturliga är givetvis, att upprättandet av diplomatiska förbindelser följs upp genom svenskt agerande för medlemskap i FN. Utskottet skriver att faktiska kontakter upprätthålles mellan Sverige och Tyska demokratiska republiken på många områden. Man pekar särskilt på handelsutvecklingen, som man belyser med statistik för 1960-talet. Utskottet betonar också värdet av de avspänningssträvanden som förekommer för närvarande, bl.a. den tyske förbundskanslern Willy Brandts konsekventa arbete i detta syfte. Utrikesutskottet förutsätter vidare att de möjligheter som må finnas att ”successivt förstärka de faktiska kontakterna mellan Sverige och Tyska demokratiska republiken kommer att tillvaratas”. På den negativa sidan av argumentationen — och riktat mot motionärernas förslag — finns att ett svenskt initiativ skulle kunna verka störande eller t.o.m. försvåra överenskommelser mellan berörda parter i de ganska kontinuerligt pågående förhandlingarna i Berlinoch Tysklandsfrågorna. Utskottet placerar dessutom, naturligtvis helt riktigt, ansvaret för Tysklandsfrågans lösning hos de fyra stormakter som var parter i det andra världskriget. Nr 79 Det finns anledning att något kommentera detta argument mot Torsdagen den erkännande av DDR. De flesta är överens om att den nuvarande 6 maj 1971 situationen i Europa inte kan få bestå för framtiden, Den som hävdar motsatsen talar i varje fall inte särskilt högt i dag. Relationerna mellan Upprättande av Europas länder måste normaliseras. Därför är det naturligt att förhanddiplomatiska lingar ständigt pågår till dess att dessa problem är lösta. Det är lika förbindelser med naturligt att en delad stat har ett behov av att ständigt föra överlägg Tyska demokratiska ningar angående de inte minst mänskliga problem som uppstår vid republiken m.m. delning av en stat. Förhandlingar måste rimligen föras till dess att dessa frågor är ur världen. Den dag förhandlingar inte pågår — och Tysklandsoch Berlinfrågorna kvarstår olösta — finns det särskild anledning att inte hoppas på. Då är sannolikt det politiska klimatet i Europa betydligt kyligare än i dag. Man får nästan det intrycket att utrikesutskottet tänker sig en sådan situation som den då Sverige kan agera självständigt i erkännandefrågan, Nu tror jag inte att man avser att skapa det intrycket; det vore alltför inkonsekvent. Alternativet till ett självständigt svenskt agerande är att avvakta Tysklandsoch Berlinfrågornas lösning, och det kan naturligtvis bli en lång väntan. Därom vet vi inte särskilt mycket. Det finns anledning att fråga, om vi inte överskattar vår betydelse, när utrikesutskottet hävdar att initiativ från vår sida skulle verka störande på förhandlingarna och försvåra överenskommelser där stormakterna är inblandade. Självfallet bör vi säga vår mening internationellt — även då den kan vara impopulär på en del håll — t.ex., som vi har gjort när det gäller kriget i Sydostasien, men därifrån och till att genom detta anse sig ha inverkan på förhandlingar där stormakter är inblandade är steget ganska långt. Vi är en röst bland många i den internationella opinionsbildningen. Med detta vill jag inte påstå att tidpunkten för ett agerande är helt betydelselös. Inte alls. Men det räcker inte med att hänvisa till förhandlingskontakter i Tysklandsfrågan som skäl för att ingenting göra, ty det är så naturligt att de förekommer ständigt i en delad stat, där förhållandena är så oklara som för det tyska folket. Situationen mellan Östoch Västtyskland är i dag ganska låst, men det har under senare tid hänt saker som jag tycker är ganska intressanta, En amerikansk regeringskommission under ordförandeskap av förre Bonnambassadören Cabot Lodge har föreslagit att alla s.k. delade stater skall bli upptagna som medlemmar i Förenta nationerna. Det är alltså frågan om erkännande av dessa stater, bl.a. Östtyskland, Nordvietnam och Nordkorea, Detta är inte officiell USA-politik — i varje fall inte ännu — men det är ett intressant tecken bland andra på att gamla hårda attityder håller på att mjukas upp. Miljöfrågorna kräver ofta ett internationellt samarbete; det betonas ofta, inte minst i detta hus. Annars kan vi inte angripa dem effektivt.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 Trots jordbruksministerns lugnande uttalande kan vissa tecken från öststatshåll tolkas så, att erkännandeproblematiken kring Östtyskland kommer att påverka öststaternas ställningstagande till ett deltagande i den här världskonferensen om miljön. Andra exempel på hur miljöfrågornas lösning påverkas av de diplomatiska relationerna är de båda oljeskyddskonferenserna i Visby 1969 och 1970. Vid bägge tillfällena deltog representanter för både Östoch Västtyskland. Syftet med konferenserna var att få till stånd ett samarbete med målsättning att gemensamt angripa nedsmutsningsproblemen i Östersjön och Kattegatt. Någon överenskommelse har emellertid inte kunnat träffas, trots att samtliga nationsrepresentanter var eniga i huvudfrågan, nämligen att ett samarbete mellan berörda stater krävs för att förhindra konsekvenserna av t. ex, oljekatastrofer. Också här spelar således erkännandeproblematiken en framträdande roll som hinder för att träffa bindande överenskommelser mellan olika stater. Det borde vara naturligt att Sverige och Östtyskland ökar sin handel med varandra liksom skett under 1960-talet. Och det är nästa skäl. Ju mer omfattande handeln blir, desto svårare är det naturligtvis att sköta den i nuvarande former utan ömsesidig officiell länderrepresentation. Också här har Sverige — inte minst som neutral stat — ett direkt intresse av att sprida handeln på fler länder och länderblock. Närheten till Östtyskland gör detta land till en naturlig handelspartner, Inte minst för de södra och sydöstra delarna av vårt land skulle utökade handelskontakter i denna riktning få betydelse för näringsliv och sysselsättning på samma sätt som EEC-marknaden och kontakterna med den har betydelse för vårt näringsliv. Det ökade utbytet över huvud taget talar givetvis också för att officiella kontakter skapas.

Mer av folkligt inflytande i de internationella relationerna och mindre av låsta positioner bland diplomater och politiker på toppnivå skulle säkerligen också vara positivt för det internationella samarbetet. Som jag tidigare sagt innebär de åtgärder och initiativ som vi begär i vår motion nr 676 som en konsekvens att Sverige arbetar för att Östtyskland, och då naturligtvis också Västtyskland, upptas som medlem i Förenta nationerna, Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till motionerna 125 och 676.

Fru talman! Av ärendets redovisning framgår att denna erkännandefråga återkommit vid de flesta av de senaste årens riksdagar. Resultatet har blivit avslag på yrkandet att Sverige skall erkänna det faktum att det finns en stat i Europa med nära 18 miljoner invånare, som faktiskt existerar och som Sverige borde erkänna, Opinionen till förmån för ett sådant steg från svensk sida växer. Även inom regeringspartiet finns en sådan opinion, Om detta vittnar de uttalanden som gjorts på flera socialdemokratiska distriktskongresser. I årets utrikesdebatt väckte det en viss uppmärksamhet när riksdagens förste vice talman i ett debattinlägg tog ståndpunkt för ett svenskt erkännande av TDR. Han är inte ensam om den ståndpunkten inom sitt parti. Det finns också en motion väckt av centerpartister som kräver ett erkännande av TDR. Men regeringen envisas med att upprätthålla sin nej-sägar-attityd.

Utrikesutskottet upprepar inte längre den märkliga argumentationen ”att vi inte bör erkänna TDR därför att detta skulle konservera Tysklands delning”. Jag lämnar tills vidare denna sorts argumentation. Jag gör det, därför att jag kan notera att utskottet övergivit den — uppenbarligen på grund av dess orimlighet. Huvudargumentationen mot ett erkännande är nu en annan. Nu säger man att förhandlingarna mellan de fyra stormakterna samt dialogen mellan förbundsrepubliken och TDR befinner sig i ett mycket ömtåligt skede och att initiativ från andra staters sida skulle kunna verka störande eller t.o.m. försvåra överenskommelser mellan berörda parter. Egentligen har inte alls något svenskt initiativ i de åberopade förhandlingarna mellan TDR och förbundsrepubliken ifrågasatts eller förordats. Vad som föreslagits är att normala folkrättsliga och diplomatiska förbindelser skall upprättas mellan Konungariket Sverige och Tyska demokratiska republiken, I vilket avseende kan ett sådant steg ”störa” förhandlingarna?

Vill herr Brandt avspäning gentemot östblocket — som Arbetet skriver — och, kan det tilläggas, sin närmaste granne, då bör väl ett erkännande från ett tredje land löpa i samma utrikespolitiska strömfåra? Vem kan det gagna i Västtyskland, att Sverige fortfarande vägrar erkänna TDR? Gagnar det de reaktionära — revanschistiska kretsarna, de som inte vill en normalisering av relationerna med sin östra granne? Eller gagnar det dem som arbetar för ett närmande, ett erkännande av TDR? Det borde, fru talman, räcka med att ställa frågan. Det borde räcka med att hänvisa till Springerpressens jubel varje gång den svenska riksdagen avslår förslag om ett svenskt erkännande av TDR.

Hur kan man med bibehållet allvar göra gällande att ett svenskt erkännande av TDR skulle vara ett avsteg från neutraliteten? Min polemik gäller här tidningen Arbetet. Vill socialdemokratiska talare distansera sig från sitt partis mest betydande dagliga tidning, vore detta enbart att välkomna, Låt mig nu nämna något om förbundskansler Brandts ”nya östpolitik” som betecknas som avspänningspolitik. I Moskvaoch Warszawaavtalen har Oder—Neisse-gränsen erkänts — de nu gällande efterkrigsgränserna — inklusive TDR:s gränser. Men — som jag anförde i utrikesdebatten — Västtyskland har inte ratificerat dessa avtal och synes vägra göra detta. Skälet för detta är att man säger från förbundsrepublikens sida: Först skall Berlinfrågan lösas. Vad är då Berlinfrågan? Det är till grundläggande del den positionen, att beteckna Väst-Berlin som en del av den tyska förbundsrepubliken. Det är försvaret för att till Väst-Berlin förlägga officiella västtyska sammankomster. Detta är en fullkomligt orealistisk hållning, som — om den inte överges — vittnar om att man inte önskar normalisering eller avspänning. En sådan västtysk regeringspolitik bör inte vara normgivande för svensk utrikespolitik, Till frågeställningen om vad som är förenligt med svensk neutralitetspolitik vill jag än en gång återkomma och kan konstatera följande. Sverige erkänner den ena tyska staten, förbundsrepubliken, som den 7 september 1949 tog första steget till Tysklands delning. Sverige erkänner inte den andra tyska staten, När de fyra stormakterna åberopas, låtsas man inte om att den ena av dem — Sovjetunionen — är för en normalisering visavi TDR. Vad svensk utrikesledning fäster avseende vid är den ställning som de tre NATO-staterna intar, nämligen USA, England och Frankrike. Detta är inte något uttryck för en neutralitetslinje. Utskottet åberopar den ökade handeln mellan Sverige och TDR. Visst har den ökat, men så där anmärkningsvärt stor kan man inte säga att Nr 79 ökningen är. Skall någon kommentar göras i detta sammanhang bör den i Torsdagen den så fall vara: Handeln mellan Sverige och TDR har ökat trots den faktiska maj 1971 diskrimineringspolitik som Sverige bedriver gentemot TDR. Sveriges utrikespolitik gentemot TDR kan nämligen inte åsättas någon annan Upprättande av beteckning. diplomatiska Herr utrikesministern har under denna vårsession fått ett par enkla förbindelser med frågor. Den ena gällde om Sverige skulle stödja TDR:s inval i Världshälso Tyska demokratiska organisationen, Svaret blev att Sverige ”vid prövning av medlemsansökrepubliken m.m. ningar röstar för inval av alla stater, som vi erkänt”. Eftersom inte Sverige erkänner TDR så skall alltså inte Sverige ens medverka till att TDR får plats i Världshälsoorganisationen. Detta är att dra konsekvenserna in absurdum av den diskrimineringspolitik som regeringen fortsätter att bedriva gentemot TDR. Till sist, fru talman, ytterligare några ord om handeln med TDR. Situationen är verkligen betecknande. Finansministern anstränger sig bl.a. med konsumtionsbeskattningen som medel att främja industriinvesteringarna så att exporten kan öka. Utrikesministern företräder en utrikespolitisk linje som uppenbarligen inte är ägnad att främja vårt lands handel med den stat — TDR — som oavlåtligen växer industriellt och ekonomiskt. Antalet stater som erkänt TDR är i dag 29. Ytterligare 34 stater har andra officiella förbindelser med detta land. TDR har likaberättigat medlemskap i inalles 300 internationella organisationer. Österrike och Frankrike har handelsrepresentationer i TDR. Det neutrala Sverige har verkligen anledning att korrigera sin hållning i denna fråga. Vi bör göra det i eget intresse, men också för att främja fred och avspänning. Fru talman! Då vårt motionsyrkande sammanfaller med yrkandet i motionen 676 av herr Olof Johansson i Stockholm m.fl. vill jag yrka bifall dels till motionen 125, dels till motionen 676.

Fru talman! Det har varit intressant att lyssna till hur man från vitt skilda inrikespolitiska utgångspunkter kan förenas i denna fråga. Vi har redan diskuterat förhållandet till Östtyskland ett par gånger under denna riksdag — senast för fem veckor sedan upptog den en del av den utrikespolitiska debatten. Jag förmodar därför att kammaren håller mig räkning för att jag här inte kommer med något långt anförande. Jag vill endast säga till herr Måbrink att han får försöka erhålla svar beträffande regeringens ståndpunkt i en del frågor som rör det här problemet från något annat håll än från mig. Vad beträffar det anförande som herr Olof Johansson i Stockholm höll kunde jag i stor utsträckning hålla med honom om vad som bör vara normerande när vi skall bedöma, om Sverige bör erkänna en stat. Detta är inte bara min personliga uppfattning, utan jag tror att den är ganska representativ för det parti som jag företräder. Det skall inte vara våra mer eller mindre varma känslor för en annan stat som skall avgöra, om vi skall erkänna den eller ej. Om vi lägger in sådana värderingar, kommer det att kunna försvåra det internationella samarbetet. Jag håller alltså med herr 55 Johansson om att vi skall försöka undvika detta. När vi ser tillbaka på regeringens handlande under ett antal år, tycker vi att regeringen i en del fall kanske hade kunnat handla litet klokare i fråga om dessa förbindelser. Men vad skall vi nu göra i den faktiska situation som råder nere på kontinenten? Vi måste från svensk sida fråga oss hur det vi gör möjligen kan påverka eller inte påverka möjligheterna att uppnå det som jag föreställer mig är ett för oss alla gemensamt mål, nämligen en lösning av Tysklandsproblemet, som verkligen bidrar till att skapa avspänning i Europa. Herr Johansson sade mycket riktigt att vi inte bör överskatta Sveriges betydelse, Det tycker jag det är bra att få höra.

Mot slutet av sitt anförande kom också herr Johansson fram till att det kan finnas nackdelar med att i dagens läge erkänna Östtyskland. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Man bör här inte bara måla i vitt eller svart, utan det finns andra — låt oss säga grå färgtoner. Det är ett framsteg att detta kommer fram i debatten.

Men så är verkligen inte förhållandet. De reella förhandlingarna mellan Östtyskland och Västtyskland och fyrmaktsförhandlingarna om Berlin är inte mer än 18 månader gamla, Beträffande Berlin kan sägas att det rådde stillestånd under mycket, mycket lång tid. Detta beklagar vi alla. Det är inte någonting som vi noterar med förtjusning. Men det måste ju ligga som bakgrund när vi frågar om det finns någon anledning för Sverige att vara litet försiktigt därför att man nu äntligen har börjat komma in i ett skede av reella förhandlingar. De ansatser till förhandlingar som funnits förut har ju mycket snabbt försvunnit. Därför ligger det ganska mycket i vad utrikesutskottet här säger att vi mycket noga måste överväga om möjligen ett svenskt ställningstagande skulle kunna skapa irritation. Vi skall ha klart för oss att ett svenskt ställningstagande kan föranleda andra stater att handla på samma sätt. En del tycker att det vore enbart bra, men problemet är så pass komplicerat att det alls inte är säkert att det skulle vara bra. Vi läser ibland i tidningarna med verklig glädje om att det ser ut som om någonting positivt skulle hända, Så dröjer det kanske bara 24 timmar, varpå ett meddelande kommer om att det inte gick på det sätt vi hade hoppats och som jag tror att många nere på kontinenten hoppats. Det är alltså ett utomordentligt delikat läge. Det är mot den bakgrunden vi inte kan se att det finns några övervägande skäl för att Sverige i dagens läge skulle erkänna Östtyskland. Men när man i utskottets betänkande inläste att det finns en förhoppning om att det nuvarande läget inte skall vara länge, läste man verkligen in något som är riktigt. Det finns väl ingen vettig människa — åtminstone i vårt land — som kan tycka att det är en bra situation att våra förbindelser inte är annorlunda med de miljoner som finns på den kanten nere i Europa. Vi hoppas emellertid att det skall bli en lösning. Men den stora frågan är om vi skulle kunna påskynda en vettig lösning genom att nu ta ställning.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
Fru talman! Jag skall inte förlänga denna debatt i onödan, eftersom ämnet är en gammal bekant för kammaren. Uppenbart är att motionärerna å ena sidan och utrikesutskottets majoritet å den andra har relativt sett ganska sammanfallande bedömningar, men vi kommer dock till olika slutsatser. Jag tror att mycket av det som händer i opinionen i dag, inte minst på ungdomssidan, tar sig uttryck i att man inte bara vill vänta och se en situation befästas i Europa som utan tvekan är en anomali. Ju längre denna situation med ett så pass uppdelat Europa finns kvar, desto svårare blir det att göra något åt saken. Där har naturligtvis Sverige också ett eget, självständigt ansvar, som inte i och för sig alltid är avhängigt av vad andra stater gör eller inte gör. Naturligtvis är jag beredd att erkänna att det kan finnas nackdelar. Denna fråga är svårbedömd, varför skulle man inte kunna erkänna det? Men en avspänning i Europa har i sig så stora möjligheter för denna världsdels framtid att vi bör agera även om det kan finnas kortsiktiga nackdelar. Jag tror att nackdelarna är kortsiktiga. Sedan sade herr Dahlén att jag hade hävdat att förhandlingarna pågått länge. Vad jag hänvisade till var helt enkelt det faktum, att i en stat som är delad finns ständigt många mänskliga problem som måste få en lösning. Vi har haft ständiga kontakter kring Berlinproblematiken. Det är också den typen av förhandlingar man tidigare hänvisat till, alltså inte enbart de förhandlingar mellan stormakterna som syftar till en totallösning av Berlinfrågan. Jag tror att denna debatt tjänar på att ses ganska praktiskt, att vi lägger in så litet som möjligt av politisk exegetik i framställningarna. Jag tycker det finns litet för mycket av det i utrikesutskottets betänkande,
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Johansson bekräftar att vi har ganska sammanfallande uppfattningar om vad som bör hända. Med den bakgrunden skall jag försöka polemisera så litet som möjligt mot honom. Han sade att Sverige bör ha ett eget, självständigt ansvar, och herr Måbrink sade tidigare att vi skall göra ett eget svenskt ställningstagande, Det kan jag hålla med om. Men det innebär också att vi måste göra en speciell bedömning, Om vi handlar så att vi nu föreslår att Sverige skall erkänna Östtyskland, gagnar detta det som herr Johansson och jag tydligen har gemensamt — önskemålet om avspänning — eller inte? Ett svenskt ställningstagande kan ju aldrig göras utan tanken: Vill vi att andra stater skall göra på samma sätt? Vi skall visserligen bedöma frågorna utifrån våra utgångspunkter, men vi kan inte enbart se till vad som möjligen kan vara bra för oss. Vi måste fråga oss om det gagnar helheten eller inte. Jag håller med herr Johansson om att detta är ett svårt ställningstagande, Vi har stannat för den uppfattningen att det nu inte är riktigt att föreslå ett erkännande av Östtyskland,

Fru talman! Till att börja med kan vi ju inte komma ifrån att det finns två tyska stater i dag. Det är väl ändå ett faktum. Om man då skall förhandla, kan jag inte förstå annat än att man måste förhandla som två likaberättigade parter, och då måste det väl ändå vara i Sveriges intresse att erkänna Tyska demokratiska republiken. Det borde också Västtyskland vara intresserat av. Jag förstår inte hur man annars skall kunna lösa denna fråga. Vi måste ändå erkänna fakta. Det finns två tyska stater. Och det förhållandet kommer att bestå för lång tid framöver. En återförening av Tyskland kan inte ske på mer än två sätt, vad jag kan förstå. Det ena sättet är krigets väg, som utan tvekan kommer att leda till ett världskrig. Det andra sättet är att de båda tyska staterna inleder ett förtroendefullt samarbete och kanske så småningom — därom vet vi ingenting — kan komma fram till en lösning när det gäller ett enande av Tyskland, Jag kan inte förstå resonemanget. Ett erkännande av TDR från Sveriges sida måste utan tvekan leda till fred och avspänning — jag tycker inte att det behöver råda något som helst tvivel på den punkten.
Fru talman! Herr Måbrink sade, att om man skall förhandla måste man komma fram till ett erkännande av Östtyskland. Men, herr Måbrink, det var väl ändå att sträcka Sveriges betydelse litet för långt. För det första är det inte vi som förhandlar — och det menade givetvis inte herr Måbrink. För det andra är det inte heller vi som direkt kan påverka hur dessa två grupper — eller, om herr Måbrink så vill, två delar — inom Nr 79 Tyskland skall förhandla med varandra och vilken status de skall ge Torsdagen den varandra, Det får de klara upp själva. Vi tror att när de har gjort det kan —& maj 1971 Sverige, utan att irritera, också vara med om att bidraga till den
Fru talman! Det är ändå på det sättet att vi har erkänt den ena sidan i Tyskland. Vi har erkänt den ena staten — Tyska förbundsrepubliken — däremot inte den andra. Och har vi en gång blandat oss i detta tycker jag att vi bör vara konsekventa och också erkänna den andra sidan — Tyska demokratiska republiken, Det borde vara rimligt.

Fru talman! Enligt centerpartiets uppfattning bör vårt land i princip erkänna alla de facto existerande stater, Därifrån göres dock det bestämda undantaget att stat som är föremål för FN-sanktioner eller liknande åtgärder inte bör erkännas, Det är med största tvekan som jag har anslutit mig till utskottets uppfattning, men att så skett beror delvis på skrivningen och delvis på att en del faktorer tillkommit. Det har, vilket jag inte skall redogöra för nu, sedan vi sist behandlade denna fråga tillkommit en mängd omständigheter som är gynnsamma för ett eventuellt erkännande, Vidare vill jag peka på att den europeiska säkerhetskonferens som har ställts i utsikt och som under de senaste dagarna visat sig ha större förutsättningar än tidigare att komma till stånd gynnsamt skulle kunna medverka till en fredlig uppgörelse av dessa besvärliga problem i Europa. En av de anledningar som tidigare fanns till att inte erkänna Östtyskland var att man åtminstone påstod sig ha förhoppningar om återförening av de båda delarna av Tyskland. Jag tror inte att någon i dag säger sig tro på en sådan återförening inom den närmaste tiden. Ett av skälen därtill är att en diktatur som Östtyskland inte tillåter östtyska folket att säga sin mening, Det är i stället den härskande gruppen som bestämmer — och då blir det ingen folkomröstning i denna fråga. Ett annat skäl är att den ryske utrikesministern Gromyko, efter Sovjetunionens och även Östtysklands och övriga staters grymma överfall på Tjeckoslovakien och underkuvande av det folket enligt Bresjnevdoktrinen, på alla anmärkningar även från Sverige helt kärvt svarade ungefär: Så länge det finns ryska vapen skall de aldrig tro att de tar en bit av det socialistiska väldet. Det var en deklaration även om Östtyskland. Jag säger inte alls att vi på något sätt vill acceptera Bresjnevdoktrinen, men tyvärr har man från Sovjetunionens sida den uppfattningen — och det kommer inte att bli någon förändring på den punkten. Vi har större förhoppningar nu om att båda de tyska staterna skall kunna bli medlemmar i Förenta nationerna, vars stadgar inte föreskriver att ett land skall ha en viss regim utan att det skall vara en fredsälskande stat. Om diktatur eller demokrati har man däremot inte sagt något. Vi 59 har från vårt land inte kunnat göra någon åtskillnad på regimer, utan vi har erkänt en rad länder med diktatoriska styrelseskick. Diktatur är alltså inte något skäl till att inte erkänna Östtyskland. Ett av de skäl som anförs i utskottets skrivning är att förhandlingar pågår, och det tycker jag nog har viss vikt i detta sammanhang, Jag vill dock påpeka att så inte har varit uppfattningen tidigare, Jag vill peka på fallet Nordvietnam, där både utrikesministern och andra skulle erkänna Nordvietnam just när förhandlingarna i Paris hade börjat och innan man ens hade kommit så långt att man var enig om hur förhandlingsbordet skulle se ut. Då var det höjden av vishet att man mitt under dessa förhandlingar erkände Nordvietnam, och det skulle t.o.m. gynnsamt påverka förhandlingarna om Sverige gjorde ett sådant ställningstagande. Situationen är inte exakt densamma i detta fall, men nog har man en känsla av att det mäts med olika mått, och därför blir man inte alldeles övertygad av talet om att förhandlingarna är så känsliga. Jag har av helt andra skäl än herr Måbrink intagit den ställningen att Sverige så snart som någorlunda goda förutsättningar härför finns bör erkänna Östtyskland. Jag gör det från helt andra utgångspunkter — inte av någon som helst sympati för den kommunistdiktatur som har byggt upp Berlinmuren och som har deltagit i överfallet på Tjeckoslovakien. Anledningen till min uppfattning är de hänsyn som jag kortfattat har redogjort för.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

Fru talman! Som flera av utskottets tidigare talesmän erinrat om, och som vi alla vet har denna fråga varit föremål för behandling här i riksdagen åtskilliga gånger under de senaste åren. Varje gång har kravet om ett erkännande av Tyska demokratiska republiken avvisats, Det är såvitt jag förstår vissa skäl som legat till grund för det. Det främsta skälet har väl varit att en viss förhoppning funnits om att det så småningom skall komma till ett samgående mellan de två delarna av Tyskland. Detta har ju ingalunda uteslutits i det stilleståndsfördrag som har ingåtts eller i något annat sammanhang.

Sedan kan man som herr Bengtson säga att vi erkänner den ena diktaturregimen efter den andra och undra varför vi inte skall göra det också i det här fallet. Finns det först och främst verkligen skäl att vi skall uppge hoppet, även om utsikterna för en ändring av det hittillsvarande läget med två tyska stater onekligen ter sig ganska mörka? I varje fall tycker inte vi socialdemokrater det. Vi delar inte den uppfattning som herr Måbrink framför på denna punkt. Detta är det första skälet till att vi tidigare har varit med om att avvisa kravet på erkännande av Tyska demokratiska republiken, Men det finns flera. Det andra har helt enkelt varit att vi ända från början inte känt något särskilt ansvar för de gränser som dragits eller för de villkor som Nr 79 uppställts i samband med världskrigets upphörande i Europa. Vi har inte Torsdagen den haft någon anledning till det. Vi har frånkänt oss allt ansvar, och som 6 maj 1971 företrädare för en neutral stat har vi inte tyckt att vi skulle vara de första som gav till känna vår mening beträffande fredsvillkoren och fredsupp Upprättande av görelsen. Där kommer i varje fall neutraliteten in. diplomatiska Vad har egentligen inträffat sedan vi senast i fjol avvisade det här förbindelser med kravet? Ja, det är också två ting som delvis hänger samman. Vi är Tyska demokratiska medvetna om dem, och de har nämnts i debatten.

Det har väl inte undgått någon att detta var ett djärvt initiativ och ett framåtblickande försök. Vi vet att Brandt utsätts för en mycket hård kritik från oppositionen, och vi vet att hans parlamentariska ställning inte är den starkaste. Han utsätts för kritik av dem som under den förra regeringens tid, då han var ansvarig för utrikesfrågorna, ändå gav honom något stöd för ett försiktigt närmande till Östtyskland. Herr Dahlén var ovanligt tystlåten på den punkten, så talesman för utskottet han än var, och herr Bengtson var ännu mera slingrande i det stycket. Men finns det någon som inte önskar att Brandts ansträngningar kunde krönas med framgång, att han kunde åstadkomma den atmosfär som han eftersträvar för skapandet av varaktiga kontakter och för en verklig avspänning mellan Östtyskland och Västtyskland? Vi kan tycka vad vi vill, men det är sannerligen inte något tecken på en fredlig samexistens när man reser en mur mellan länderna och skjuter människor som beger sig över gränserna, Därför förstår jag än mindre herr Måbrink, som sade att vad som skett och sker är riktigt. Han gick t.o.m. så långt att han frånkände Brandt varje bevekelsegrund han kan säga sig ha för att åstadkomma en bättre atmosfär, Jag fick nästan intrycket att herr Måbrink menade att det är ett slags lurendrejeri som den västtyske förbundskanslern givit sig in på. Den som ser tingen så anser tydligen att det nuvarande tillståndet är fullständigt idealiskt och bör accepteras och att det inte finns någon som helst anledning att rubba på det.

Är det någon som under de förhållanden jag försökt i korthet återge föreställer sig att det skulle vara till hjälp för Brandt, om vi i dagens läge rusade ut och officiellt erkände Östtyskland? Det kan hända att vi kommer därhän en dag — det får vi ju se — men ett mindre gynnsamt läge för ett sådant erkännande än det som föreligger i dag kan 61 jag inte tänka mig. Det tycker jag att övriga talesmän för utskottet borde klart säga ut och inte bara, som någon gjorde, säga att i stort sett är de som företräder utskottet överens med dem som yrkar bifall till motionerna, Jag är ledsen att ibland behöva polemisera mot talesmannen för utskottet, men jag kan inte underlåta, fru talman, att göra det. Jag ser inte heller att ett bifall till de två motionsyrkandena på något sätt skulle fylla en vettig uppgift för dem som önskar en fortsatt avspänning och en verkligt demokratisk utveckling på Europas kontinent. Jag vill säga en sak till innan jag slutar. Det är klart att vi har all anledning .att göra vad vi kan för att intensifiera vår handel med Östtyskland, och jag tycker att det är mycket glädjande att vi under den tid jag hade någon del av ansvaret för detta område verkligen fick en sådan gynnsam utveckling till stånd. Kanske har vi varit för långsamma, fru talman, när det gäller att skapa ännu bättre möjligheter för kontakter på detta område. Jag skall gärna ta på mig en del av ansvaret för att ha varit för försiktig i det hänseendet, Men en ändring är redan på gång, vilken jag har varit med om att förbereda, Herr Måbrink åberopade attt. ex, Österrike har handelsrepresentation i Östtyskland. Ja, Österrike har en handelskammare där, och om jag är riktigt underrättad kommer vi inom kort att finna vägarna för en något bättre kontakt på handelsområdet än den som vi har för närvarande, Det gagnar oss att ha det. Det tycker jag är riktigt. Här finns möjligheter till aktiva åtgärder, men det är en annan sak än att erkänna Östtyskland. När man lyssnade till några av herrarna — jag tror det var till herr Måbrink — fick man nästan intrycket att Östtyskland utövade något slags välgörenhet gentemot Sverige genom att köpa våra varor och handla så mycket med oss. Det är väl ingen som inbillar sig att så är förhållandet. Handeln har legat i tyskarnas intresse lika mycket som i vårt. Även om det dröjer längre än några av riksdagens ledamöter räknat med innan det blir något officiellt svenskt erkännande av Östtyskland, hoppas jag att vi utökar vår handel och fortsätter våra förbindelser som utvecklats så väl, trots att detta erkännande uteblivit. Jag yrkar bifall till utskottets utlåtande,

Fru talman! Man hade en känsla av att det var en röst från en rätt länge förgången tid som gjorde sig hörd när herr Lange talade så varmt om återföreningen. Är det verkligen realistiskt att tänka sig att man skall stå inom någorlunda räckhåll för en återförening av de båda Tyskland? Jag tror det inte, och jag tror att herr Lange är tämligen ensam om den uppfattningen. Om herr Lange väntar på en återförening, då kan vi nog för en lång tid framåt skrinlägga planen på att erkänna Östtyskland. Jag har sett på realiteterna, I annat fall skulle jag ha varit en mycket varm vän av en återförening, men de realiteter som finns kan vi inte komma ifrån, Beträffande herr Langes fråga vill jag säga att det i utskottets skrivning inte står någonting om återföreningen. Och därför kan jag mycket väl stödja utskottets uppfattning. Vi har inte diskuterat den saken. Men när herr Lange nu frågar mig, kanske jag får fråga om en sak också vad gäller förhandlingarna, I den regering som herr Lange tillhörde var det som jag sade tidigare höjden av vishet att under förhandlingarna erkänna Nordvietnam, Är det inte samma förhållande i dag, eller gäller förhandlingar på ett annat sätt nu än den gången? Då skulle erkännandet främja saken, men nu har man en helt annan uppfattning. Jag tycker att man får följa med litet mer i realiteterna när man diskuterar Östtysklandsfrågan än herr Lange gjort i sitt anförande i dag.
Fru talman! Jag måste ha uttryckt mig oklart, fastän jag har svårt att inse det när jag ser på mitt manuskript och på de stolpar jag hade. Det borde ha framgått att mitt huvudmotiv för att inte vara med om att tillstyrka bifall till dessa motioner var precis det motiv som herr Lange efterfrågade och som han ansåg vara en av de väsentliga sakerna, nämligen hur man skall gagna en avspänning mellan de två delarna av Tyskland. Hur skall man på allra bästa sätt gagna avspänningen i Europa i dess helhet? Eftersom jag, liksom herr Lange, inte tror att det bästa är att nu erkänna Östtyskland har vi på den punkten såvitt jag förstår helt identiska meningar. Jag tycker det är väldigt skojigt — om jag får använda det uttrycket — att diskutera med herr Lange, men på den här punkten är jag ledsen att behöva säga att vi har sammanfallande meningar, Vi får väl försöka hitta något annat under de veckor som är kvar att vara oense om, så kanske vi kan få en verklig debatt.
Fru talman! Jag är väldigt glad åt att herr Dahlén säger att han är helt ense med mig; jag önskar att han hade uttryckt det lika klart i sitt första anförande, men jag tänker inte fortsätta debatten med honom på den punkten. Då fanns det emellertid ingen anledning för honom att säga att han så väl förstod dem som hade framfört önskemålen i motionerna. Men jag bortser härifrån; jag vill som sagt inte inleda en dialog med herr Dahlén på det här stadiet. Jag kanske uttryckte mig illa, herr Bengtson, när jag sade att återföreningen för många utomstående kan synas väldigt avlägsen och så fjärran att den inte kan påverka våra politiska ståndpunktstaganden. Men kan herr Bengtson bestrida att så till vida är detta en realitet, att hoppet därom lever i människornas hjärtan i Östtyskland — inte i ett och annat hjärta utan i hjärtan hos en överväldigande majoritet? Annars skulle inte Berlinmuren behövas. Det är ett uttalande som jag anser mig kunna stå för. Min fråga till herr Bengtson var ju om han vill ge upp allt hopp om att dessa människor någonsin skall få sin längtan uppfylld. Menar han att vi skall negligera den? Det är inte något uttalande från urtiden, herr Bengtson.

Fru talman! Jag skall inte heller ge mig in på någon omfattande polemik med herr Lange, även om jag tror att hans något känsloladdade anförande inte gagnar denna debatt — den bör föras i ett lugnare tonläge. Jag vill dock kommentera en sak. Herr Lange sade att vi har ansett att vi inte har något särskilt ansvar för gränserna från andra världskriget. Jag tror att det är väsentligt att vi känner ansvar för den del av världen där vi lever. Det är detta som frågan gäller. Sedan kan vi ha olika åsikter om på vilket sätt vi bäst gagnar en avspänning i denna del av världen, men jag antar att vi är överens om att vi inte nu har de normala, avspända förhållanden som vi alla önskar.

Fru talman!

Men det är ju inte dessa kontinuerliga och långsiktiga förhandlingar som det är fråga om i det aktuella sammanhanget.

Hans önskemål är i själva verket utomordentligt måttfulla. Han och hans regering accepterar i allt väsentligt den aktuella situationen, men de vill ha vissa ting reglerade.

Störningar av trafiken till Västberlin har två gånger under Torsdagen den efterkrigstiden utlöst synnerligen allvarliga internationella kriser: dels 6 maj 1971 perioden 1948-1949 med den första blockaden mot Västberlin, dels förhandlingsskedet 1958—1961 som utmynnade i Berlinmurens till Upprättande av komst. Det förefaller mig inte för mycket sagt att det är ett europeiskt diplomatiska och därmed också svenskt intresse att detta orosmoment om möjligt blir förbindelser med undanröjt. Det är väl inte så förfärligt mycket begärt av den västtyska Tyska demokratiska regeringen när den önskar en klarare och tydligare och bestämdare rebubliken m.m. ordning på denna speciella punkt. Om man vidare betraktar den aktuella situationen, är det inte heller så att i dessa speciella frågor avståndet mellan parterna skulle vara så stort att man ovillkorligen måste räkna med synnerligen långvariga förhandlingar. Efter vad som har blivit känt i offentligheten är distansen mellan de västtyska och de sovjetiska ståndpunkterna i varje fall icke större än att det med ett visst mått av resonlighet på ömse sidor borde vara möjligt att komma fram till en uppgörelse i en ganska nära framtid. Man kan befara att det finns krafter både på västsidan och på östsidan, både i Västtyskland och i Östtyskland — för att icke tala om de stormakter med vilka de är förbundna — som gärna skulle vilja sabotera en sådan uppgörelse.

Då vet man att den västtyska regeringen är beredd att underställa Moskvaoch Warszawafördragen liksom icke-spridningsfördraget förbundsdagen för ratificering. Då vågar man också räkna med sannolikheten av att även en sådan fråga som Västtysklands och Östtysklands inträde i FN skall kunna lösas. Nog är det av så stort värde och så stort intresse för alla berörda parter att här få till stånd en vettig kompromiss, att utrikesutskottets uttalande om det ömtåliga skedet i hög grad är berättigat och i särskild mån motiverar svensk försiktighet i det aktuella läget. Sedan fanns det något annat i herr Johanssons i Stockholm anförande som föreföll mig bygga på missförstånd — och jag tror att herr Måbrink var inne på något liknande. Det var nämligen en litet oklar föreställning om att ett svenskt erkännande av Östtyskland i dagens läge på något sätt skulle underlätta de två tyska staternas inträde i FN. Jag vill då bara erinra om att det inte är fullt så lätt som man tror att bli medlem i FN. Det är klart att de flesta stater vid det här laget har lyckats bli det, men icke de delade staterna. Detta sammanhänger ju med FN:s konstruktion och framför allt med stormakternas möjligheter att utöva sin vetorätt i dessa frågor. Jag skall erinra om ett historiskt exempel. I början av 1957 framförde Sovjetunionen i FN:s säkerhetsråd tanken att såväl Nordvietnam som Sydvietnam skulle beviljas inträde i FN. Vad hände? Västmakterna motsatte sig Nordvietnams inträde, varpå Sovjetunionen på sin sida utnyttjade sin vetorätt för att förhindra Sydvietnams inträde.

Jag tyckte det kunde vara av ett visst intresse att klara ut de här begreppen därför att jag anser att en del inlägg här antydde en viss förvirring. Allra sist fanns det väl också någon oklarhet i herr förste vice talmannens jämförelse mellan Sveriges erkännande av Nordvietnam och frågan om vårt erkännande av Östtyskland.

Jag tror det finns skäl att understryka vad utrikesutskottet har antytt i något tidigare sammanhang, nämligen att de tre problemen Nordvietnam, Nordkorea och Östtyskland är av inbördes mycket skiftande natur och att man icke av det ena fallet kan dra några bestämda slutsatser om det andra,
Fru talman! Jag har i och för sig ingenting emot att bli undervisad av den utrikespolitiske experten herr Björk i Göteborg, men jag tror att båda de saker han nämnde bygger på missförstånd. Det är självklart att båda de tyska staterna har ett intresse av ständiga förhandlingar, därför att det är fråga om ett delat folk och det leder till besvärligheter i kontakterna. Dessutom har man hela komplexet om återförening eller ej olöst. Men vad jag sade i mitt anförande var att där stormakter är inblandade skall vi inte tro att Sveriges tyckanden på ena eller andra sättet har någon inverkan, Sedan har jag inte sagt att det skulle bli lättare för Östoch Västtyskland att komma in i FN efter ett svenskt erkännande. Men jag har hänvisat till den amerikanska regeringskommission som har Cabot Lodge som ordförande och som har förordat att delade stater skall komma in i FN. Till sist: Jag tänker inte yttra mig mer i den här debatten, som jag tycker har blivit oväntat lång. Men jag uppfattar det i alla fall som positivt att det finns klara nyanser också inom utskottsmajoriteten.

Fru talman! Detta är tredje året i följd som frågan om ett svenskt erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea ställs inför Sveriges riksdag. Även i år avfärdar utskottet vår motion på ett par tiotal rader. Motiveringen är väl i stort sett densamma som förra året.

Utan militära trupper och moderna vapen från USA skulle polisstaten i söder för länge sedan ha krossats av det koreanska folket. Men den stat som existerar i norra Korea, där folket har makten och där det bevisligen inte finns främmande trupper, får av utrikesutskottet beteckningen Nordkorea. Är inte utrikesutskottet på det klara med att en dylik skrivning är en förolämpning mot Demokratiska folkrepubliken Korea, mot dess folk och dess regering? Kan denna skrivning av utskottet vara endast ett olycksfall i arbetet? Man måste ändå kunna förutsätta att utskottets ledamöter är fullt medvetna om dessa två olika staters officiella namn. Eller har man i utskottet helt accepterat USA-imperialismens sätt att se på även denna fråga? Det skulle vara värdefullt om herr Dahlén, som är utskottets talesman, besvarar dessa frågor. De frågor jag här ställt anser jag i detta sammanhang vara helt motiverade, Utrikesutskottets betänkande är för det första ett officiellt dokument, och för det andra skall det uttrycka den svenska regeringens utrikespolitik i en bestämd fråga. Att en dylik skrivning tillfredsställer USA-imperialismen och dess vasallregering i Söul, därom råder inget tvivel. Men om den gagnar Sveriges, av regeringen i detta sammanhang så ofta poängterade neutrala ställning, det kan betvivlas, Och utskottet är ju ändå regeringens talesman i det här fallet. Den svenska regeringens och utskottets ställningstagande till erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea liknar det regeringen länge sökte upprätthålla då det gällde erkännandet av Demokratiska republiken Vietnam — i stort sett samma motiveringar för ett icke-erkännande. Men opinionen inom stora delar av det svenska folket blev tydligen regeringen alltför stark. Att den svenska regeringen efter ett hårdnackat motstånd sist och slutligen gav med sig och erkände Demokratiska republiken Vietnam var til syvende og sidst ett resultat av den omfattande opinion, som utvecklades av stora delar av vårt folk, och där gick ungdomen i spetsen, den ungdom som framför allt samlats i De förenade FNL-grupperna. Regeringen kände opinionen i det egna partiet och inte minst i sitt eget ungdomsförbund. I riksdagen var det vänsterpartiet kommunisterna som förde kampen för ett erkännande av Demokratiska republiken Vietnam. Vårt parti fick föra den kampen tämligen ensamt. Till folkopinionens tryck får även regeringar ta hänsyn — om det ligger någon klokskap bakom regerandet och beslutsfattandet. Skall det möjligen till en liknande folkopinion för att regeringen skall erkänna Demokratiska folkrepubliken Korea? Enligt regeringens tidigare deklarationer då det gäller principerna för upprättandet av diplomatiska förbindelser ställs två krav på de stater det gäller: att staten i fråga har ett rimligt mått av självständighet utåt samt att den också visar en rimlig stabilitet inåt. Båda dessa villkor uppfylls av Demokratiska folkrepubliken Korea, som regeringen hittills vägrat erkänna, Däremot uppfylls dessa villkor inte av Sydkorea, en stat som den svenska regeringen upprättat diplomatiska förbindelser med.

I Sydkorea råder den brutalaste fattigdom, en massfattigdom som endast kan existera med hjälp av en omfattande polisterror, under vars skydd USA-imperialismens monopolföretag givits alla möjligheter att utsuga såväl området som folkets stora massa. Här kan man mänskligt sett inte tala om stabilitet inåt, något som skulle vara avgörande vid den svenska regeringens erkännande av Sydkorea. Självständighet utåt då? Det kan det lika litet bli tal om. Alla människor som i detta sammanhang sysslat med politik vet att Sydkorea helt är i händerna på USA-imperialismen och att regimen i Sydkorea inte skulle existera en enda dag utan de i Sydkorea förlagda USA-trupperna. Sydkorea har alltså inga av de kännetecken som den svenska regeringen anser bör tillhöra principerna för upprättandet av diplomatiska förbindelser. Ändå har den svenska regeringen erkänt Sydkorea och gjorde det redan år 1957, alltså för 14 år sedan, Beroendet av USA har också inneburit att Sydkorea deltagit i folkmordet i Vietnam med trupper om 60 000 soldater. Även om dessa trupper ekonomiskt är underhållna av USA och utrustade med vapen från USA är vad som här har hänt ett ytterligare uttryck för beroendet av USA. Vad beträffar Demokratiska folkrepubliken Korea uppfyller den båda de villkor som den svenska regeringen ställer för diplomatiska förbindelser. Trots detta har Sverige inte erkänt denna republik. Den nationella självständigheten kan inte ifrågasättas då det gäller Nordkorea, Bl, a. diplomatiska förbindelser med 27 andra stater är ett uttryck härför. ”Korea åt koreanerna”, som är den genomgående parollen i Nordkorea, innebär att Nordkorea varken erkänner ett kommunistiskt Rom eller Mecka.

Efter USA:s anfallskrig som slutade med vapenstilleståndet 1953 och efter det att USA i stort sett sönderbombat Nordkorea liksom Vietnam i dag i ett krig där USA-trupperna använde såväl napalm som bakteriologisk krigföring, har folket i Nordkorea snabbt återuppbyggt landet. Nordkorea kännetecknas i dag av modern industri och ett omfattande mekaniserat jordbruk.

Jag har faktiskt varit i Nordkorea. Jag har besökt daghem, skolor och universitet, jag har vandrat omkring i varuhus och livsmedelsbutiker, på sjukhus, kliniker, industriföretag och jordbrukskollektiv. Jag har inte sett någon slum, inga tiggare, ingen prostitution, inga fyllerister, inga människor i trasor, inga husvilla. Inga övergivna barn, som drog omkring på gatorna. Jag såg ett samhälle som fungerade på alla nivåer för de breda lagren.

Jag tror till och med att Sverige skulle ha en hel del att lära på detta område. Det är ju så populärt numera att utskotten gör utlandsresor, Kan ett svenskt utskott resa till Japan, som skedde härom året, eller till USA, vilket också lär ha inträffat vid skilda tillfällen, tycker man att ett riksdagsutskott även kunde göra en studieresa till Nordkorea, I dagens tidningar meddelas det ju att utrikesutskottet skall resa till en hel rad länder. Varför inte till ett land som är så omdiskuterat som Nordkorea?

Det förekom även i fjol i utskottets skrivning. Vad säger ansvariga i regeringen i Nordkorea?

Båda tillbakavisade påståendet att ett svenskt erkännande på något sätt skulle störa vapenstilleståndet i Korea. Tvärtom menade de att ett svenskt erkännande av Nordkorea skulle bidraga till avspänning och fred.” Vidare ur samma tidskrift och av samme författare: ”Ett annat vanligt, men felaktigt påstående, som spritts i debatten är att Nordkorea skulle hysa förståelse för det svenska icke-erkännandet. Vi är mycket angelägna att upprätta diplomatiska förbindelser med Sverige framhöll utrikesminister Pak Sung Chul för mig i Pyongyang.

Då det gällde kriget i Vietnam försökte USA med samma historieskrivning, att det var Nordvietnam som överfallit Sydvietnam. I Vietnamfrågan har denna USA:s version av kriget i Vietnam numera helt förkastats. Men vad beträffar utbrottet av Koreakriget för nära 20 år sedan har den amerikanska uppfattningen aldrig på allvar ifrågasatts i Sverige. Det tycks fortfarande i de tongivande kretsarna i vårt land anses självklart att Nordkorea började kriget. Och ändå är denna historieskrivning falsk, lika falsk som den vilken USA sökte göra gällande för kriget i Vietnam. Till slut noterar jag såsom inte ointressant att den socialdemokratiska majoriteten i utrikesutskottet valt att låta folkpartisten herr Dahlén föra utskottets talan. Denna talan gäller alltså att försvara ett ställningstagande för diplomatiska förbindelser med polisstaten Sydkorea — men vägran att erkänna landet i norra Korea, där bevisligen folket bestämmer utan monopolkapitalism och utländska trupper.

Herr talman! Jag yrkar bifall till vår motion nr 673 om upprättande av diplomatiska förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea,
Fru talman! Herr Lorentzon var upprörd över att en folkpartist skulle föra utrikesutskottets talan i dessa sammanhang. Jag kan givetvis förstå honom; det måste vara alldeles förskräckligt för honom att behöva diskutera med mig. Men herr Lorentzon kanske ändå har den erfarenheten av riksdagsarbetet att när ordföranden i ett utskott är förhindrad att närvara är det vice ordförandens skyldighet, om inte någon annan erbjuder sig, att föra utskottets talan, Låt oss inte diskutera detta längre! Jag tycker det var rimligt att jag sade till herr Måbrink att han får försöka erhålla svar av regeringen på de frågor han ställt till regeringen — jag står inte här som regeringens talesman och jag kommer heller inte att svara på frågor som rör regeringen i herr Lorentzons anförande. Jag talar för den gemensamma uppfattning som vi har i utrikesutskottet kring den motion som herr Lorentzon har varit med om att väcka, och därför får herr Lorentzon finna sig i — hur illa han än tycker om det — att diskutera med mig. De frågor han ställde som rör regeringens ställningstagande förmodar jag att någon representant för regeringspartiet tar upp. Herr Lorentzon var vidare upprörd över att det i utrikesutskottets betänkande står talat om Nordkorea, Först vill jag säga att detta är en naturlig konsekvens av att Sverige inte har erkänt vad som i den kommunistiska motionen kallas Demokratiska folkrepubliken Korea. Men, fru talman, vi får väl försöka överleva även detta, eftersom herr Lorentzon ungefär en gång varannan minut använde uttrycket Nordkorea utan några andra beskrivningar. Kan herr Lorentzon — som tydligen har synnerligen fina förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea — bara tala om Nordkorea, kan det ju tänkas att också utrikesutskottet utan att bli hudflängt kan göra det. Herr Lorentzon får försöka vara litet mera konsekvent — det skulle inte skada i sådana debatter. Sedan sade herr Lorentzon att Nordkorea — förlåt att jag använder det uttryck som herr Lorentzon använt mest — inte alls skulle ha någonting emot om andra stater, även Sverige, erkände Nordkorea. Detta är en ”förbluffande” nyhet! Vem skulle kunna tänka sig att en stat som uppfattar sig själv som stat skulle ha någonting emot att bli erkänd? Om detta är någonting sensationellt som herr Lorentzon t.o.m. måste läsa ur tidskriften Kommentar för att meddela kammaren har herr Lorentzon väldigt små pretentioner på sensationer.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

Fru talman! Det är egentligen inte mycket att svara på herr Dahléns yttrande, eftersom det inte fanns något sakligt innehåll i det. När jag talade om Sydkorea satte jag in det i sitt sammanhang. Det är något annat än vad utskottet gjort. Men till frågan om olika erkännanden! Sverige erkände på sin tid Nordvietnam. Det fanns den gången varnande röster — till dessa hörde också herr Dahlén — alltså krafter som kämpade mot ett erkännande med förklaring att Sverige i och med ett dylikt erkännande skulle stöta sig med USA. Det skulle bl.a. få menliga följder, framhöll man från folkpartihåll den gången, för den svenska exporten av varor till USA. Så har icke blivit fallet. Det svenska namnet vann ju i stället större tilltro ute i världen, och vårt land har i olika sammanhang kunnat spela en förmedlande roll. Nyligen gick genom den svenska pressen ett meddelande att president Nixon återigen kunde tänka sig Sverige som förmedlare då det gäller repatrieringen av amerikanska fångar, och Aftonbladet citerar detta och säger att tack vare erkännandet av Nordvietnam har det kunnat vidtagas konstruktiva åtgärder i detta fall. Tidningen påpekar just reaktionärernas ställning i denna riksdag. Och till dem hörde herr Dahlén vid det tillfället. Sverige skulle kunna spela en betydligt aktivare roll i fredens tjänst om vårt land erkände även Nordkorea än vad som nu sker genom endast representanter i övervakningskommissionen. I Nordkorea råder enligt uppgift den uppfattningen i ledande kretsar att Sverige när det gäller Korea är bundet vid USA och Sydkorea, inte endast därför att Sverige upprättat diplomatiska förbindelser med Sydkorea utan också därför att Sverige vägrar att erkänna Nordkorea.

De svenska officerarna är fientligt inställda mot nordkorea och gör lakejtjänst åt USA, lät koreanerna förstå.” Nog verkar det underligt att av 65 000 — 70 000 fall har de svenska officerarna enligt denna tidning alltid ställt sig på USA:s sida. Det bör herr Dahlén ta upp i utrikesutskottet, och kanske bör han också göra en resa dit bort för att undersöka det hela. Det är ett rätt sensationellt material som utskottet tydligen hittills inte behandlat.
Fru talman! Herr Lorentzon råkade väl få med sig två färdigskrivna repliker. Den första delen av hans anförande handlade väl om utrikesutskottets betänkande nr 6, där man talar om Vietnam. Herr Lorentzon talade ju bara om Vietnam till att börja med, Sedan tycker jag, herr Lorentzon, och det menar jag allvarligt: Är det så att herr Lorentzon anser sig ha möjlighet att i Sveriges riksdag stå och anklaga svenska officerare för deras uppträdande i stilleståndskommissionen, då tycker jag att herr Lorentzon har en skyldighet att anmäla detta för riksdagens ombudsman i stället för att stå här och slunga ut dessa anklagelser.
Fru talman! Jag har citerat en svensk tidskrift, och utrikesutskottet behöver ju vara så på alerten att man där läser dessa tidskrifter. Jag har citerat vad den tidskriften har sagt, och jag har uppmanat utrikesutskottet att kontrollera dessa förhållanden, Jag upprepar: Nog måste det vara underligt, med tiotusentals fall som stilleståndskommissionen haft hand om, om i icke ett enda fall svenska officerare annat än tagit ställning för USA. Den saken bör utredas, Det finns i svensk press — det är alltså inte jag som säger det, jag citerar svensk press!
Fru talman! Det är möjligt att vi nu inleder en ny era i debatterna, där man kan citera vad andra säger utan att ens ha ansvar för det urval av citat man gör. Är detta den nya kommunistiska debattekniken, herr Lorentzon, då har vi verkligen sänkt nivån! Försök nu inte att smita! Stå inte här och citera anklagelser mot svenska officerare utan att själv ta ansvaret så som den expert på Nordkorea herr Lorentzon ger sig ut för att vara — han har ju varit där. Anmäl och se efter vad som händer! Så får man ju klarhet på denna punkt. Jag tycker verkligen herr Lorentzon skulle ta och fundera på om Sveriges riksdags talarstol är lämpad för att säga: Jag bara talar om vad andra säger — något ansvar för det urval av citat och anklagelser jag gör har jag inte!

Fru talman! Koreafrågan debatterades i Förenta nationerna i nära en vecka under den senaste generalförsamlingen, Jag kan försäkra att i jämförelse med alla de argument som framfördes av de kommunistiska länderna, är herr Lorentzons anförande bara en mycket blek kopia. När debatten hade pågått veckan ut hade också effektivt och eftertryckligt bemötts alla de argument herr Lorentzon tagit upp, liksom en hel rad andra invektiv som framförts, Det var inte bara från västeuropeiska länder, Det var afrikanska länder som gjorde de häftigaste angreppen mot Nordkorea och de incidenter som förekommit där. Nåja, detta kan letas upp i Förenta nationernas protokoll, som jag rekommenderar herr Lorentzon att läsa, En sak går inte att förvanska, och det var den omröstning som förekom därefter i Koreafrågan, Vad blev resultatet, herr Lorentzon? Det kan det finnas anledning att redovisa, Jo, det fanns knappast ett enda land utom de kommunistiska öststaterna som röstade för Nordkorea. De 127 medlemsstaterna röstade för att man skulle fortsätta med FN-armén och övervakningskommissionen, Dessa siffror går aldrig att bestrida, herr Lorentzon, De står i Förenta nationernas protokoll. Så är situationen i verkligheten. Jag vill ta upp herr Lorentzons historieskrivning, I själva verket var det ju så att efter det järnhårda greppet av Japan över Korea, delades Korea upp mellan stormakterna. Därefter rustades Nordkorea upp och överföll Sydkorea, varefter en FN-armé uppkom, beslutad av säkerhetsrådet, som skydd för Sydkorea. Denna armé finns fortfarande — 16 länder var deltagare i den, Detta debatterades uttryckligen i Förenta nationerna, Det märkliga var att representanter för de kommunistiska länderna icke kunde bestrida den historieskrivningen. Nu kan herr Lorentzon med ett lättvindigt grepp säga: Det där är inte aktuellt längre, ingen säger på det sättet. Jo, herr Lorentzon! Var så god och läs Förenta nationernas protokoll och upprepa inte bara en del propagandafraser i från denna talarstol, Det finns ingen anledning för utrikesutskottet att göra något annat ställningstagande än det har gjort nu. Jag instämmer helt i yrkandet om bifall till utrikesutskottets hemställan,

Fru talman! Herr Lorentzon sade i sitt första anförande att Sydkorea ”exporterar” barn till bl.a. Sverige. Vad menas med detta råa uttryck? Vill herr Lorentzon hävda att Sydkorea tar betalt för barnen? Jag efterlyser en precisering.

Fru talman! Det har sagts mig — jag var ute ett ögonblick — att herr Lorentzon i ett hänseende också var upprörd över att ingen socialdemokratisk talesman uppträdde för utskottet. Det har sin förklaring i att utskottet har varit fullständigt enigt, och för mig finns det ingen anledning att invända mot vad herr Dahlén har anfört i denna debatt. Det förhållandet att jag inte själv tidigare har begärt ordet beror på att jag har en viss förståelse för att riksdagen i dessa frågor vid denna tid på dygnet — och med hänsyn till vad som finns i ärendeförteckningen i övrigt — inte gärna vill ha alltför långa debatter. Jag måste säga att det sakliga innehållet i de av herr Lorentzons anföranden som jag har lyssnat till inte har varit av den arten att det egentligen funnits något som helst skäl till att uppta kammarens tid med att ens bemöta dem.

Fru talman! Det som herr förste vice talmannen Bengtson säger om att man i FN har röstat på visst sätt är riktigt. Visst har man gjort det! På sin tid var dessa stater i stort sett helt bundna av Förenta staterna — man röstade på det sättet. När det gäller kriget talar herr Bengtson om att Nordkorea anföll Sydkorea — underligt nog föreligger samma problem och samma frågeställning beträffande Vietnam. I det sammanhanget ansågs det vara Nordvietnam som hade överfallit Sydvietnam — men det gäller inte längre. Det är ingen som accepterar det, utan det är USA som har överfallit Vietnam. Men fortfarande har frågan om det koreanska kriget och överfallet av USA inte klarats ut i Sverige. Man kan läsa FN:s protokoll hur mycket som helst — de gör bara klart att staterna var helt bundna av USA. Sverige följde också i det fallet USA. Herr Möller i Göteborg vände sig mot det ”råa” uttrycket att Korea exporterar barn — men det är ett faktum att så sker! Det går att adoptera koreanska barn, Men vilken civiliserad stat vill skicka sina barn till utlandet? De flesta länder vill gärna behålla sina barn själva. Det är bara ett uttryck för den massfattigdom som råder i Sydkorea. Sedan, herr Lange, är det beklagligt i och för sig att inte herr Lange var utskottets talesman, Jag beklagar det.
Fru talman! Jag tycker inte att herr Lorentzon skall komma undan så lätt, även om han småskrattade när han nu senast talade om att ”exportera” barn, Det är en annan sak att människor flyttar — eller att små barn ibland flyttas — mellan nationer, än att hävda att det betalas pengar till Sydkorea för dessa barn.

För den händelse herr Lorentzon menade att internationell adoption skulle vara något principiellt felaktigt vill jag påpeka att en sådan uppfattning är ett utslag av en missriktad nationalism och chauvinism.

Fru talman! Må det tillåtas mig att mot bakgrunden av den nyss förda något hetsiga debatten så stillsamt som möjligt kommentera en motion om upprättande av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten.

Jag och andra har en något motsatt uppfattning.

Det var ju inte det som åsyftades i motionen 679 utan just sidoackreditering av den typ som exempelvis Finland har. Vad kan utskottet anföra mot en sådan sidoackreditering från svenskt håll utöver det kanske litet envisa fasthållandet av att avsaknaden av diplomatisk representation inte innebär några påvisbara nackdelar? Kostnaderna kan knappast avskräcka. Finländarna betraktar sina diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten, efter vad jag kan förstå och upplysts om, som värdefulla, Jag tror att vi i Sverige har anledning att för vår del, som det framhålles i motionen, göra samma bedömning. Direkta nackdelar kan kanske inte påvisas, förorsakade av frånvaron av sådana här förbindelser med Vatikanstaten, men vad som kan vinnas mera positivt sett genom sådana förbindelser torde utskottet underskatta, som jag bedömer det hela. Jag hoppas, för att fatta mig kort, för min del att tiden och utvecklingen efter hand mognar för upptagande av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten. Jag har emellertid, fru talman, inför ett enigt utrikesutskott inget yrkande om bifall till motionen 679.
Fru talman! Med tanke på att herr Nordstrandh inte ställde något yrkande skall jag förkorta debatten genom att endast yrka bifall till utskottets hemställan,

Fru talman! Utrikesutskottet har nu för tredje året i rad använt identiska formuleringar för att avvisa kravet om upprättande av diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Texten anses tydligen ha ett bestående litterärt värde, eftersom hela det korta betänkandet upprepas år efter år. Jag har svårt att raljera om den språkliga kvaliteten i ett dokument som har en så djupt allvarlig verklighet i bakgrunden. Jag vill bara konstatera att denna verklighet är väl känd bland en bred allmänhet i vårt land och att det måste uppstå en trovärdighetslucka, när den beskrivs av utrikesutskottet på ett sätt som denna allmänhet inte känner igen. Läget i Sydvietnam är inte som utskottet nu påstår för tredje året i följd ”oklart och föränderligt”.

Det amerikanska utskottet har i stället sedan länge funnit att det är i Vita huset som läget är ömtåligt och svåröverskådligt. Där är läget helt enkelt obegripligt, om man inte förutsätter att faktum är som det är, nämligen att Nixonregeringen fortfarande drivs av en desperat illusion om att vinna något slags militär seger. Men det går inte nu som under en tidigare period att offra minst 30 miljarder dollar om året och 15 000-20 000 man i stupade varje år för att söka komma till detta ständigt lika avlägsna mål. Sådana förluster i amerikanska pengar och amerikanska liv var en huvudorsak till att president Lyndon Johnson störtades. De skulle kunna störta också den nuvarande presidenten, och därför har politiken blivit att dra tillbaka en stor del av USA:s markstridskrafter, banta ner krigsbudgeten till två tredjedelar eller något liknande och hålla Saigonjuntan på fötterna med en intensifiering av bombningarna från baser i Thailand och från Sjunde flottan. På så sätt kan USA:s förluster i stupade och sårade bringas ner till en nivå som kanske kan vara politiskt acceptabel för en tillräckligt stor del av USA:s befolkning och kriget kan fortsätta i många år till. Självfallet kommer befolkningen i Indokina att lida om möjligt ännu större förluster än hittills. Men orientaliska människoliv har aldrig vägt tungt i det officiella USA:s kalkyler.

Men då räcker det inte med att avvisa kravet på ett erkännande av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, och om det av någon anledning måste avvisas bör denna anledning deklareras. Den deklaration som utrikesutskottet nu upprepar för tredje året i följd innehåller inget acceptabelt skäl. Dessa formuleringar om en speciell politisk lösning är för övrigt oantagbara inte bara för Sydvietnams folk. De är med all sannolikhet oantagbara för en majoritet av svenska folket, och senaste opinionsundersökningar visar att det är en majoritetsuppfattning också i USA att man vill dra tillbaka alla trupper utan villkor och struntar i vad det blir för regim i Saigon. Den provisoriska revolutionära regeringen har gång på gång deklarerat att den syftar till en koalitionsregering i Saigon och att det i en sådan regering också skulle finnas personer ur den nuvarande Saigonadministrationen, Man utesluter bara tre namngivna personer som fullständigt oacceptabla i en sådan regering: Thieu, Ky och Khiem. Utrikesutskottets förhoppning om att, som det heter, de ”sydvietnamesiska parterna i konflikten skall kunna enas om att bilda en regering som har det sydvietnamesiska folkets stöd” är därför en omöjlig hållning. Den junta som har Thieu, Ky och Khiem i spetsen måste bort, innan det kan bli fred i Sydvietnam, och den kommer bort samma dag som USA kommer bort. När det gäller situationen för Nixonregeringen i Indokina har man rätt att använda de nyss citerade orden ömtålig och föränderlig. Nu som tidigare är det förstås de indokinesiska folkens egen tappra och offerfyllda kamp som är avgörande.

Jag yrkar bifall, fru talman, till motionen 15.

Fru talman! Herr Takman var irriterad över att utrikesutskottet upprepade motiveringen för sitt avstyrkande.

Jag tror inte att detta är den rätta tidpunkten att ha en allmän Vietnamdebatt. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan, Den innehåller samma motivering som riksdagen godkände 1969 och 1970. Motiveringen är densamma därför att situationen är likadan — oförändrat tragisk.

Fru talman! Jag återkommer, herr Dahlén, till att utrikesutskottet ligger åtskilliga år efter den allmänna opinionen i vårt land. Med den här skrivningen, som nu har upprepats, ligger utrikesutskottet också efter utrikesministerns ståndpunkt i denna fråga. Inom alla de kretsar världen runt som har arbetat för solidaritet med de indokinesiska folken och mot det smutsiga kriget har den tankegång som utrikesutskottet har utvecklat inte haft några företrädare sedan juli 1967. Tidpunkten kan preciseras därför att det var då som den första internationella Stockholmskonferensen om Vietnam hölls, Vid den konferensen röstade deltagarna praktiskt taget enhälligt för att Vietnamrörelsen skulle ställa samma fredskrav som framfördes av Demokratiska republiken Vietnam och FNL. Fram till denna konferens, som sannolikt var den politiskt bredaste fredskonferens som någonsin har hållits och som nådde fram till enighet, fanns det i många kretsar sådana föreställningar som utrikesutskottet nu ger uttryck åt. Många av delegaterna vid första Stockholmskonferensen, särskilt från pacifistiska organisationer i USA, hade ännu när konferensen inleddes illusioner om att något slags fred borde nås i Vietnam genom kompromisser mellan angriparen och den angripne.

Fru talman! Utrikesutskottet hävdar verkligen att det inte har inträffat några sådana förändringar att det finns skäl till ändrad hållning i erkännandefrågan, Då kommer herr Takman med ett intressant påstående, som jag inte vill diskutera, Han säger att utrikesutskottet har intagit en annan hållning än utrikesministern, Fru talman! Jag kan tyvärr inte svara på detta.

Fru talman! Sedan utskottets vice ordförande t. o, m uppmanat mig att gå upp får jag mot mina intentioner kanske ändå göra det. Jag skall bara kort och gott säga att det helt avgörande i den här frågan är inte vilken uppfattning vi har om Vietnamkriget. Om dess avskyvärdhet finns det nog bara en enda uppfattning i detta hus. Men det är inte det frågan gäller, herr Takman, utan den gäller om vi skall erkänna — Nr 79 den provisoriska regeringen i Vietnam nu.

Republiken Syd : vietnams provisoris Detta har varit det helt avgörande för mig, och jag tror inte jag gör något avslöjande om jag säger att utrikesministern har ingen annan K4 revolutionära uppfattning. I återgivandet av vad utrikesutskottet sade 1969 och 1970 ”egering finns ju även den tankegången klart antydd. Det råder ingen skillnad mellan utskottets uppfattning — med den tolkning jag ger betänkandet — och den uppfattning jag föreställer mig att utrikesledningen har,
Fru talman! Jag kan självfallet inte tala för utrikesministern, men jag har svårt att förena detta uttalande, som nu återkommer för tredje året i följd, med de deklarationer som utrikesministern har gjort här i kammaren i år. Motiven här verkar närmast neandertalmässiga, De är så föråldrade att jag har svårt att finna parlamentariska uttryck för att karakterisera hur föråldrade de är.
Fru talman! Får jag bara fråga herr Takman, som kanske har rätt till ytterligare en replik på mitt anförande: Menar Ni verkligen att ert erkännande nu av den provisoriska regeringen i Sydvietnam skulle bidra till en snabbare lösning av denna fruktansvärda konflikt? Om Ni inte menar det, finns det ju ingen anledning för oss att ta risken av att det tvärtom skulle försvåra en sådan lösning.
Fru talman! Det finns bara en regering i Sydvietnam som är värd namnet regering, och självfallet skulle ett erkännande nu betraktas som ett solidaritetsbevis gentemot det vietnamesiska folket och naturligtvis även som ett uttryck för Sveriges inställning till angreppskriget.

Fru talman!

En folkpensionär som har fullt bostadstillägg kan nu ha en inkomst av 2 000 kronor om han eller hon är ensamstående — för makar är beloppet 3 000 kronor tillsammans utan att någon reducering sker av bostadstillägget eller annan inkomstprövad förmån, t.ex. hustrutillägg. De här beloppen fastställdes 1969, då en mindre uppräkning skedde av de belopp som då hade gällt sedan 1965. Vi säger i motionen att sedan 1969 har ju väsentliga kostnadsökningar ägt rum — de har också drabbat pensionärerna, Det är också för många nödvändigt att ha en inkomst vid sidan av pensionsförmånerna,. Vi har ju fått en höjning av bostadskostnader, priserna på livsmedel och nyttigheter av olika slag, t.ex. TV och radiolicens osv. Det går att räkna upp en hel del andra saker som har bidragit till att höja kostnaderna även för pensionärerna. Visserligen följer pensionerna förändringarna i levnadskostnadsindex — ett tecken härpå är att vi haft två höjningar av basbeloppet det här året — men å andra sidan har den nominella inkomstnivån också höjts de senaste åren, vilket kommit också pensionärerna till godo. Det innebär emellertid att också en pensionär med oförändrad arbetsinkomst snabbare når upp till och över de avdragsfria beloppen.

I andra motioner, som behandlas i det här utskottsbetänkandet, redovisas ytterligare en väg som kan medverka till att pensionärerna får behålla något mera av sin sidoinkomst. Bl. a. i motionen 710 föreslås att man skall sänka den procentuella avdragsfaktorn för den överskjutande inkomsten, De kommunala bostadstilläggen utgör ett betydande tillskott i pensionärernas ekonomi. Som jag nyss framhållit är det också nödvändigt för en del pensionärer att skaffa sig en sidoinkomst. Det är då viktigt att en reducering av beloppen inte sätter in alltför snart. I sammanhanget kan också påpekas att man har andra marginaleffekter genom att det 83 inträder en beskattning av sidoinkomsterna när man kommer över de prövningsfria beloppen.

Och utskottet fortsätter: ”För egen del förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t, om det visar sig möjligt, lägger fram förslag i syfte att motverka de påtalade effekterna av bidragsoch skattereglerna för folkpensionärerna.” Det är alltså även från utskottets sida ett konstaterande av att de påtalade förhållandena förefinnes.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

Herr talman! Alla partier torde vara överens om att folkpensionärernas situation bör förbättras på olika sätt, därför att de utgör vårt lands största låglönegrupp. Ett betydande problem för många pensionärer, som har någon form av sidoinkomst utöver folkpensionen, utgör det påtagliga marginella bortfallet av ytterligare inkomster. Denna marginaleffekt beror både på skatten och på reduktionen av det kommunala bostadstillägget. Den främsta orsaken till det marginella bortfallet i de påfallande låga inkomstlägen som det här rör sig om utgör det kommunala bostadstilläggets reduktionsfaktor, som är 50 procent. Därtill kommer kommunalskatten, som numera uppgår till omkring 23 procent, jämte statsskatten på minst 10 procent. Riksdagen beslutade 1970 om en tredjedelsavtrappning av extraavdraget då det gäller inkomster utöver dem som helt har befriats från skatt. Detta innebär att själva skattebeloppet i givna inkomstlägen i jämförelse med tidigare minskas något. Däremot motverkas inte marginalbortfallet. Tvärtom skärps det ytterligare genom tredjedelsavtrappningen. I vissa situationer uppstår i praktiken en marginalskatteeffekt på inte mindre än 94 procent. En folkpensionär får alltså av en inkomstförstärkning på 100 kronor i månaden behålla bara 6 kronor. Detta kan inte vara rimligt.

Riksdagen har där ansett att någon Inkomstprövnings övre gräns helt enkelt måste sättas för skatteuttaget. Men folkpensionä = ”e8lerna för rernas extrainkomster kan alltså i praktiken beskattas så högt som 94 kommunalt bostads procent genom den konstruktion vi har med kommunala bostadstillägg.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

Herr talman! Låt mig göra en kort sammanfattning av reglerna för kommunala bostadstillägg. Tilläggen skall, där kommunen så har beslutat, utgå till den som har folkpension i form av ålderspension, förtidspension eller änkepension samt till den som har hustrutillägg till folkpensionen, Samtliga kom muner här i landet har beslutat om bostadstillägg, men beloppen växlar mycket kraftigt; de kan variera från 300 kronor till närmare 10 000 kronor. Detta tillägg utgår efter grunder som kommunerna själva bestämmer, och det har fått till följd att vi har en mängd olika bestämmelser i detta sammanhang. Men i huvudsak har kommunerna utformat grunderna för bostadstillägget enligt tre alternativ.

I Stockholms kommun t.ex. finns inte något maximibelopp fastställt, utan tilläggets storlek är beroende av de bostadssociala förhållandena, De kommunala bostadstilläggen skall enligt lagen reduceras med hänsyn till pensionstagarens sidoinkomst, dvs, andra inkomster än folkpension. Därtill räknas också pensionstillskott och andra liknande förmåner men däremot inte förmögenhet utöver visst belopp. Bostadstillägget skall minskas med hälften av sidoinkomst som överstiger 1 500 kronor för den som är gift — det blir alltså 3 000 kronor för ett par makar tillsammans — och 2 000 kronor för annan person. Om förmögenheten för gift överstiger 40 000 kronor — det blir alltså 80 000 kronor för makarna tillsammans — och för annan person 50 000 kronor, skall sidoinkomsten ökas med 10 procent av överstigande belopp. I fråga om makar skall sidoinkomsten för envar beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda sidoinkomst och värdet av förmögenheten beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda förmögenhet. Låt mig efter att ha sagt detta erinra om att inkomstprövningsreglerna för kommunalt bostadstillägg till folkpensionärer har ändrats åtskilliga gånger till pensionärernas förmån sedan de första gången infördes 1954. 85 Den senaste ändringen trädde i kraft den 1 juli 1969, då de avdragsfria beloppen fastställdes till 2 000 kronor för ensamstående och till 3 000 kronor för pensionärspar, Samtidigt ändrades också avdragsregeln. Man fastställde den till ett fast procenttal i stället för att som tidigare ha två olika regler beroende på inkomsten, Därigenom blev avtrappningsregeln bättre; avtrappningen minskades i de inkomstlägen som berättigar till bostadstillägg. Kurvan blev flackare och för pensionärerna förmånligare. Hur avdragsregeln verkar skulle kunna belysas med många exempel. Jag tror inte det är nödvändigt, men låt mig nämna ett par. Om vi håller oss till en ensamstående och bostadstillägget är 2 000 kronor, får den personen ha en sidoinkomst av 2 000 kronor utan att det påverkar bostadstillägget. Om inkomsten är 3 000 kronor blir bostadstillägget 1 500 kronor, är inkomsten 4 000 blir bostadstillägget 1 000, och vid en inkomst av 5 000 kronor blir bostadstillägget 500 kronor för att helt försvinna om inkomsten uppgår till 6 000 kronor. Detta gäller alltså för en ensamstående om bostadstillägget är så lågt som 2 000 kronor. Jag skall som sagt inte trötta med så många exempel, eftersom principen här är enkel och klar. Den innebär att 500 kronor av bostadstillägget försvinner för varje tusenlapp med vilken sidoinkomsten överstiger det avdragsfria beloppet. Således kan envar av kammarens ledamöter själv räkna ut hur sidoinkomsten påverkar bostadstillägget, beroende dels på sidoinkomstens storlek, dels på bostadstilläggets storlek och konstruktion, Men jag kanske ändå får nämna en siffra till. Om bostadstillägget är 3 000 kronor — något som jag tror är ganska normalt i nuläget i många kommuner, även om det är betydligt högre i ett stort antal kommuner — får ett pensionärspar ha en sidoinkomst av 8000 kronor innan bostadstillägget är konsumerat. Med nuvarande basbelopp på 6 900 kronor och ett pensionstillskott på 9 procent av basbeloppet som utgår fr.o.m. den 1 juli i år så blir pensionen för ett gift par 10 900 kronor. Ett pensionärspar får således ha en inkomst på 18 900 kronor innan bostadstillägget helt försvinner.

Det var framför allt herr Jonsson i Mora som framhöll detta. Jag tycker med förlov sagt att det argumentet inte är så särdeles slagkraftigt. För det första är ju folkpensionerna, som herr Jonsson i Mora mycket riktigt framhöll, värdebeständiga genom anknytningen till basbeloppet i 1962 års allmänna försäkring, och för det andra har väl de pensionärer som saknar sidoinkomster och som kanske inte heller får några fått vidkännas motsvarande prisökningar. Att det sedan blivit litet lättare för pensionärerna att tjäna pengar är väl inte heller i och för sig något starkt argument. Nu vill jag inte alls förneka att det i vissa fall kan uppstå betydande marginaleffekter, i varje fall när bostadstillägget ställs i relation till skattehöjningar vid stegrade sidoinkomster. Men de siffror jag anfört visar Nr 79 ändå att pensionärerna kan ha rätt hyggliga sidoinkomster innan Torsdagen den bostadstillägget försvinner helt, om detta är av normal storlek. Sedan kan 6 maj 1971 man ju också säga, att om bostadstillägget är mycket lågty som det —— — — säkerligen är i många landsortskommuner, är det ju också mycket små Inkomstprövningsbelopp som försvinner. tillägg för Herr talman! Jag tycker att reservanterna glömt en väsentlig sak i kommunalt bostadsdetta sammanhang. Det kommunala bostadstillägget har kommit till av — tillägg m.m. till sociala skäl. Genom införandet av tilläggen avsåg man att bereda folkpension möjlighet för pensionärer utan sidoinkomster eller med små sidoinkomster att efterfråga en hygglig bostad.

Jag vill gärna hålla med herr Björck i Nässjö om att det kan vara nödvändigt att förbättra pensionärernas situation. Vi gör det genom indextillägg och genom det pensionstillskott som riksdagen beslutat om.

Det är väl ändå inte de som ligger mest illa till, om man nu inte tappar bort de sociala aspekter som egentligen var grunden till att dessa bostadstillägg kom till. Det måste väl vara ännu besvärligare för de pensionärer som inte har några sidoinkomster. Jag tror att om man ute i kommunerna skulle försöka göra en prövning eller prioritering, skulle man nog komma till den uppfattningen att det var minst lika viktigt att höja bostadstilläggen, särskilt där de är mycket låga, för de pensionärer som inte har sidoinkomster och därigenom söka förbättra deras ställning. Vi skall nämligen komma ihåg att ett genomförande av reservanternas förslag är mycket kostnadskrävande. Man föreslår visserligen bara en utredning, men meningen är väl att utredningen skall utmynna i ett resultat enligt motionernas förslag. Huvudparten av dessa kostnader drabbar kommunerna, Jag är något förvånad över att detta förslag har förts fram av och vunnit anslutning från de partier som i andra sammanhang varmt och energiskt talar om nödvändigheten av sparande. Man talar också aggressivt om hur kommunerna knäar under sina utgifter. Herr talman! Utskottsmajoriteten är inte övertygad om att den reform som har förslagits i de motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande har större angelägenhetsgrad än andra reformer som samhället inte har råd att effektuera. Vi har ju också fått en betydande förbättring, som jag nämnde, så sent som den 1 juli 1969.

Därtill kommer ju också rätten till skatteavdrag på grund av svag skatteförmåga efter en glidande skala allteftersom inkomsterna stiger.

Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 23.
Herr talman! Vi skall väl inte här dra upp en allmän debatt om folkpensionärernas situation, utan vad detta utskottsbetänkande handlar om är inkomstprövningsregler för kommunalt bostadstillägg m.m. Såvitt jag kunde förstå uttryckte herr Fredriksson visst tvivel på att de siffror som jag redovisade här var riktiga.

Jag vill, herr talman, understryka att den situation som råder för folkpensionärerna är en effekt av vårt orimliga skattesystem, och de många förbättringar som vi gör för folkpensionärerna kommer i många fall att ätas upp och försvinna om vi inte får en reform på detta område. Herr Fredriksson var i sitt anförande inne på tanken att det var bra om folkpensionärerna skaffade sig sidoinkomster. Vi vet att det finns många folkpensionärer som vill fortsätta att arbeta efter uppnådd pensionsålder, Men då är det orimligt att de skall få behålla en så liten del av de inkomster som de kan uppnå — i vissa fall alltså 6 kronor per intjänad Nr 79
USS RAS reg Herr talman! Herr Fredriksson sade att bostadstilläggen var tillkomna Inkomstprövningsav sociala skäl. Det kan jag hålla med om. Jag kan tillägga att de väl också tillägg för är tillkomna som en tillbyggnad på den vanliga folkpensionen, Det har kommunalt bostadsvisat sig att man utöver folkpensionen också har behov av de kommunala = !illägg m.m. till folkpension bostadstilläggen.

Herr Fredriksson säger att detta är en kostnadskrävande reform och att kostnaderna drabbar kommunerna, Det är fallet när det gäller de kommunala bostadstilläggen, men vad vi har menat och sagt i vår motion och i reservationen är att man skall försöka eliminera några av de negativa effekter som de nuvarande reduceringsreglerna har. Otvivelaktigt har utvecklingen av kostnaderna medverkat till att värdet av de bestämmelser som gäller har urholkats, Det finns därför ett visst motiv för att nu göra en översyn, Det sades förut både av mig och av herr Fredriksson att man företog en ändring 1969. Den ändringen var inte stor: man höjde det inkomstprövningsfria beloppet med 300 kronor för en ensamstående, från 1 700 till 2 000 kronor. Vi hade redan då en motion om att man skulle gå litet högre. Därför har vi nu återkommit med det här yrkandet. Det finns alltså skäl för bifall till reservationen.
Herr talman! Jag skall försöka att inte förlänga debatten så mycket. Jag kanske har litet längre mellan orden än herr Björck i Nässjö, varför jag möjligen behöver litet längre tid för att få fram vad jag vill säga, Herr Björck började med att säga att vi här inte skulle föra någon skattedebatt, men hans replik gick ju ut på att skattereglerna var orimliga och att de var orsaken till att pensionärerna kom i ett så besvärligt läge. Då är det väl skattereglerna som skall ändras och inte de regler som vi i dag diskuterar! Låt mig, herr talman, erinra om att den här reformen har genomförts efter omsorgsfull prövning av pensionsförsäkringskommittén.

Detsamma tycker socialförsäkringsutskottet i år.